Herr talman! Ali Esbati har frågat arbetsmarknadsministern om hon avser att ta initiativ till att situationen gällande olycksstatistiken och systematiska arbetsmiljöarbetet på Samhall följs upp. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Regeringen ser i Samhall ett viktigt och väl fungerande verktyg för att personer med funktionsnedsättning som står utanför arbetsmarknaden och som inte kan få annat arbete eller stöd genom andra insatser ska kunna ges möjlighet till jobb. Jag instämmer i Ali Esbatis uppfattning att det på Samhall arbetar människor med särskilda utmaningar och att det är extra viktigt med arbetsgivarens ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi följer bolaget i dessa frågor, och som ett led i att ytterligare tydliggöra vårt engagemang beslutades det på årsstämman om ett direkt uppdragsmål gällande mätning av engagemangsindex hos medarbetarna. Vi har också en dialog med bolaget kring arbetet med arbetsmiljöfrågor. Min uppfattning är vidare att Samhall arbetar löpande med arbetsmiljön och har ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Angående hanteringen av covid-19 har bolaget tydliga riktlinjer och har genomfört riskbedömningar på central och lokal nivå i verksamheten. Arbetsmiljö och säkerhet ska alltid vara prioriterat och utgör ingen motsättning mot bolagets avkastningsmål och en ekonomi i balans. Målen ska dock vara realistiska och långsiktiga. Som en del i en översyn av bolagets ekonomiska mål beslutade regeringen på årsstämman i april att sänka det marknadsmässiga avkastningsmålet från 7 procents avkastning på eget kapital till 5 procent.
Herr talman! Tack, Ibrahim Baylan, för svaret! Det är bra om det är så som ministern säger: att vi är överens om vikten av systematiskt arbetsmiljöarbete i allmänhet och på Samhall, där de som jobbar ofta har särskilda medicinska och sociala utmaningar och befinner sig i en mer utsatt position, i synnerhet. Jag tror också att regeringen har den uppfattning som Ibrahim Baylan här ger uttryck för: att man ser Samhall som ett viktigt verktyg för att kunna ge vissa som annars riskerar att stå utanför arbetsmarknaden en plats i arbetsgemenskapen och en plats som innebär en egen inkomst. Men jag måste tyvärr konstatera att jag inte blir helt lugnad av det som jag uppfattar som en ganska obekymrad tilltro till att arbetsmiljöarbetet fungerar bra - att det gjorde det före pandemin och att det gör det under pågående pandemi. Jag måste säga att jag har följt utvecklingen i och diskussionerna om Samhall under en ganska lång tid, vilket också Ibrahim Baylan har gjort från olika positioner. Det som bekymrar mig är att det ibland finns en ganska slående diskrepans mellan det som rapporteras av Samhall centralt, till exempel som resultat av medarbetarenkäterna, och det som kommer fram genom fackliga kontakter. Man kan tänka sig att det skulle kunna vara gnäll från enstaka personer här och där, men detta är återkommande kritik. Det är också något som har lett till ett ganska stort antal undersökande artiklar i bland annat tidningen Fastighetsfolket. Jag tänker att dessa exempel i sig borde leda till en större eftertanke men också till en fundering om huruvida det finns något slags systematiskt problem i hur uppföljningen fungerar. Är det så att medarbetarenkäterna kanske inte förmår fånga in en del problem? Är det så att en del av problemen är väldigt lokala? Är det så att det finns utmaningar när det gäller arbetsledarnas situation och hur den ser ut? Man har ett uppdrag att uppåt se till att avkastningskraven fungerar. Samtidigt ska man se till de anställdas väldigt olika och skiftande situationer. De resonemangen hörde jag inget av i svaret från Ibrahim Baylan. Det är tyvärr så det har varit också tidigare när jag har lyft frågorna runt Samhall med olika ministrar i regeringen. En sak som jag specifikt tog upp i min fråga var arbetssituationen för en del av Samhalls personalstyrka som finns inom lokalvård och städning - det är en del av Samhalls verksamhet som har vuxit väldigt snabbt och som har kommit att bli dominerande. Man kunde till exempel i början av sommaren, den 17 juni, läsa i tidningen Arbetet att andelen olyckor som leder till sjukskrivning generellt är dubbelt så hög på Samhall jämfört med resten av arbetsmarknaden. Vi ser att det är samma förhållande inom fastighetsservice, alltså att det är dubbelt så höga siffror för Samhall jämfört med branschens genomsnitt. Tidningen Fastighetsfolket gjorde i vintras en enkätundersökning bland just klubbordförande och skyddsombud på Samhall - jag nämnde den fackliga insikten där. Den visar att nästan hälften av de fackliga upplevde arbetsmiljön som dålig eller mycket dålig. Det var denna diskrepans som föranledde min fråga till regeringen, om man kan tänka sig att ta initiativ till en uppföljning av olycksstatistiken. Om vi är överens om att detta är ett problem borde vi kunna komma fram bättre med en diskussion om vad staten kan göra för att ta sitt ansvar som ägare och som den som styr den statliga arbetsmarknadspolitiken.
Herr talman! Tack, Ali Esbati, för frågan! Vi har diskuterat detta tidigare. Och sedan vi diskuterade detta har vi genomfört ett antal förändringar, inte minst i den ägarstyrning som jag är ansvarig för i regeringen - det är därför som jag svarar på denna fråga i stället för arbetsmarknadsministern. Vi har gjort detta eftersom jag är övertygad om att vi aldrig någonsin kan tro att vi har gjort allt och att vi därmed inte behöver vidta några ytterligare åtgärder. Samhall är ett stort bolag, som Ali Esbati väl känner till. Det är 25 000 medarbetare som jobbar i olika kunduppdrag på närmare 13 000 arbetsplatser, och dessa arbetsplatser finns runt om i vårt land. Jag är fullt medveten om att det förekommer kritik mot bolaget. Det förekommer medialt, men det kommer naturligtvis också fram i direkt diskussion mellan fack och arbetsgivare, vilket är precis som det ska. Det är mot den bakgrunden vi alltid tar upp detta i vår ägardialog. Det var också mot den bakgrunden som vi på årsstämman gjorde förändringar i vår ägarpolicy, precis som jag redogjorde för. Ali Esbati säger att han inte är tillfredsställd med det svar som jag lämnade. Jag är inte säker på att interpellationer alltid ställs för att man just ska bli tillfredsställd. Men om det är så som Ali Esbati säger, att han känner en oro över att vi inte har vidtagit några åtgärder, kan jag säga att det inte är korrekt att vi inte har vidtagit några åtgärder. Vi har vidtagit åtgärder, och vi kommer att fortsätta att vidta åtgärder. Varför? Jo, för att Samhall är väldigt viktigt. Samhall är väldigt viktigt därför att nästan alla människor som jobbar där är människor som, precis som jag sa tidigare, kanske inte kan hitta jobb på den öppna arbetsmarknaden och som har olika typer av funktionshinder med alla utmaningar det innebär. Det är mot den bakgrunden viktigt för oss att se till att den verksamheten kan utvecklas och att den är stark. Men det handlar naturligtvis också om att göra sitt yttersta för att se till att både arbetsmiljö och trygghet kan garanteras på dessa 13 000 olika arbetsställen. Förekommer det brister? Ja, det förekommer rapporter om det. Det finns en skillnad den här gången, när jag och Ali Esbati diskuterar detta, i de nyhetsartiklar som Ali Esbati tar upp i sin interpellation. Jag kan tyvärr inte som minister gå in i enskilda ärenden, men jag noterar att de som vittnar om brister också vittnar om att Samhall agerar mycket snabbare och mer resolut, om inte lokalt så nationellt, när man till exempel hör av sig till HR-avdelningen. Det är bra. Detta innebär inte att vi därmed kan säga: Ja, men då har vi förebyggt alla problem för framtiden. Med tanke på verksamhetens beskaffenhet kommer det alltid att tillkomma nya arbetsställen, med allt vad det innebär av nya utmaningar. Det är mot den bakgrunden vi ställer krav gentemot företaget och företagsledningen och följer upp hur man systematiskt jobbar med detta men också hur man agerar när det framkommer brister. Det handlar också om att man har en mycket tät och förtroendefull diskussion med sina fackliga motparter. Jag tror att både jag och Ali Esbati i grunden är väldigt angelägna om att denna verksamhet fortsätter att utvecklas och att den utvecklas så att människor som annars har väldigt svårt att hitta en sysselsättning får sysselsättning men på ett säkert och tryggt sätt, så som vi alla har rätt att ha det när vi är på jobbet.
Herr talman! När det gäller själva interpellationens beskaffenhet ska jag säga att jag har haft förmånen att ställa interpellationer om en rad frågor som har med arbetsmarknaden att göra - både till företrädare för denna regering och till andra. Ofta har man en betydligt starkare kritik och en mer konfliktfylld ingång än i den här situationen. Här tror jag att regeringen har en god vilja och en rimlig idé om att Samhall är en viktig institution och ett viktigt företag. Skälet till att jag ställer den här frågan gällande Samhalls olika utmaningar och problem och att jag har gjort det många gånger tidigare är just att jag tänker att det är viktigt att det finns en överensstämmelse mellan det som man säger i mer högtidliga ordalag om Samhall och det engagemang som visas. Jag är den första att säga att jag ser positivt på att regeringen har gjort en del saker på ägarsidan på senare tid. Sänkningen av kravet på marknadsmässig avkastning är ett steg i rätt riktning utifrån den verklighet som har rått. Det går att ha synpunkter på hur snabbt man agerade, men vi kan vara överens om att det var bra att man äntligen lyssnade på en del av den kritik som har funnits under en längre tid. Jag tror att det är viktigt att man inte hamnar i en situation där det i praktiken finns en känsla hos den som jobbar på Samhall att man liksom får ta att det kan vara en problematisk arbetsmiljö, lite riskabelt och så där. Man ska liksom vara lite tacksam över att man har ett jobb, och då får man kanske inte gnälla så mycket på risker och sådant. Jag säger absolut inte att detta är regeringens ingång; det jag säger är att man i en verksamhet med utsatta medarbetare behöver ha en ännu större tydlighet i det systematiska arbetsmiljöarbetet, eftersom det kan vara ganska svårt för personer i en sådan utsatt situation att göra sin röst hörd. Därför blir det ännu viktigare att följa upp signaler från till exempel fackliga företrädare och skyddsombud. Jag tror också att vi behöver ha en lite större diskussion i samhället och i detta lite tydligare visioner från regeringen vad man egentligen vill med Samhall. Som det är nu finns nämligen en ganska stor kritik från en mängd olika håll. Somligt håller jag med om, annat håller jag inte alls med om. Men situationen är att det finns företagarorganisationer som tycker att Samhall ibland konkurrerar ut dem. Civilsamhället och sociala företag vill vara i samma branscher som Samhall och tycker att Samhall får för hög ersättning. Vi har också en kritik från funktionshindersrörelsen som handlar om att människor ibland lämnas lite vind för våg på Samhall. Det kommer naturligtvis alltid att finnas kritik. Därför behövs det också ett aktivt och proaktivt arbete från regeringens sida att ständigt utveckla Samhall, därav mina återkommande påminnelser i detta forum.
Herr talman! Tack, Ali Esbati - jag uppskattar engagemanget av många skäl, kanske inte minst det sista som Ali Esbati gick igenom. Det är precis så komplicerat. Det kan finnas många orsaker till kritik, och kritik finns. Det är också mot den bakgrunden vi ägnar väldigt mycket tid åt att föra en dialog och en diskussion och att ställa krav på ledningen för Samhall, en ledning som jag i många stycken tycker gör ett väldigt bra jobb. Det betyder inte att allting är perfekt. Det betyder inte heller att vi är nöjda och att allting som händer inom Samhall är som vi vill ha det. Därför kommer vi att fortsätta att föra en dialog och en diskussion med ledningen utifrån de brister som ibland framkommer i mediala sammanhang men också i direktkontakter med fackliga företrädare och ibland naturligtvis när vi själva för den dialogen med Samhalls ledning. Likväl är det viktigt att komma ihåg vilken enorm insats Samhall gör. Men den insatsen ska inte, även om vi uppskattar den väldigt mycket, blandas ihop med det som Ali Esbati pratar om, nämligen synen att dessa människor inte har något annat alternativ och därför får vara tacksamma för det de får. Nej! En sådan människosyn ska vi aldrig acceptera. Jag vet att det ibland kan förekomma. Jag har själv i min egen vardag mött det av och till, eftersom jag har en dotter med ett visst funktionshinder. Hon kan mycket väl så småningom bli aktuell för den här typen av jobb, och jag är nog den första att reagera kraftfullt mot den typen av människosyn. Människovärde kan för guds skull inte graderas efter hur man fungerar i olika situationer! I många stycken handlar det faktiskt om hur vårt samhälle är beskaffat och hur arbetsmiljön är organiserad snarare än att varje människa ska vara tacksam för det lilla den får. Jag kan alltså försäkra Ali Esbati om att regeringen, förutom den dialog som vi har här, också har en fortsatt dialog med Samhall om att utveckla. Det kommer ibland att innebära en direktdialog med ledningen. Ibland kommer det, som vi har sett under våren, att innebära skarpa förslag med beslut på årsstämman om förändringar i styrningen av Samhall. Avkastningskravet var ett sådant. Kraven på återrapportering är ett annat exempel. Att vi uppskattar verksamheten betyder inte att vi inte ska förbättra den så långt vi kan.
Herr talman! Jag får tacka för mycket av det som ministern säger. Jag behöver ändå sammanfatta lite grann varför jag ställde frågan och vad som fortfarande finns som en oro och ett bekymmer när jag ser på det som sker på Samhall. Det är just utifrån att vi förhoppningsvis är överens om att Samhall har en viktig roll att spela som det här meningsutbytet sker över huvud taget.

Som jag nämnde menade ungefär hälften av de fackliga företrädarna inom städbranschen i Samhall att arbetsmiljön var dålig eller mycket dålig. Detta är verkligen någonting som man behöver följa upp för att se hur det egentligen funkar och vad man kan göra. Som jag sa är jag också positiv till sänkningen av avkastningsmålet. Men det finns även andra typer av systematiska utmaningar som behöver följas upp, till exempel vilka det är som får plats inom Samhall och hur den verksamhet fungerar som finns inom de områden som har vuxit, exempelvis städning. Finns det kanske andra områden som Samhall borde ägna sig åt ännu mer än i dag? Vi lär återkomma till de här frågorna senare.
Herr talman! Tack, Ali Esbati, för en angelägen fråga! Jag noterade i sociala medier att någon högerinriktad person förvånades över att Ali Esbati hade läst på Handelshögskolan i Stockholm. Ungefär samtidigt som Ali Esbati pluggade på Handelshögskolan jobbade jag som regionalt skyddsombud och regionombudsman för dåvarande Handelstjänstemannaförbundet. I detta arbete ingick väldigt mycket att arbeta inte minst gentemot den ideella sektorn, och trots all god vilja i världen fanns där ändå brister. Ibland handlade det om att ta strid, och ibland handlade det om att samarbeta, för det var ju inte av illvilja som det blev fel utan helt enkelt för att man inte visste bättre. Därför, herr talman, vet jag av egen erfarenhet att man kontinuerligt behöver återkomma till den här typen av frågor. Det gäller särskilt i en så skiftande verksamhet som Samhall, med så många arbetsställen och dessutom med människor som har funktionshinder och som av det skälet har större utmaningar och ibland kanske inte heller kan ta till vara sina rättigheter. Herr talman! Jag kan försäkra Ali Esbati att vi kommer att fortsätta att jobba på. Jag välkomnar att han återkommer så att vi nästa gång kan redovisa de framsteg som vi gör. Jag tror däremot inte att någon av oss kan lova att allt kommer att vara perfekt, för av egen erfarenhet vet jag som sagt att när det gäller arbetsmiljöarbete behöver man kontinuerligt fortsätta att jobba.